Herr talman! I motionen 111 till årets riksdag har jag tillsammans frågorna i etermedierna, och jag tillåter mig att ta ledamöternas tid i anspråk för att med några ord erinra om vad som har anförts där. Den direkta anledningen till motionen var den första ekumeniska u-landsveckan, som hölls för ungefär ett år sedan och som var en mycket stor satsning. Vi har redovisat en del uppgifter om detta i motionen. Man hade verkligen från kristet håll gått in för att säga något om u-hjälpen och för att om möjligt skapa den entusiasm som den är värd. Det var samtidigt en allkristen samling. Men i etermediernas nyhetssändningar, t.ex. dagsnyheterna, förekom inte ett ord därom. Det var ett tillfälle att upplysa om u-hjälpen och också att tillmötesgå kyrkorna som ibland ansett sig styvmoderligt behandlade. Men på TT var man inte intresserad. Detta gav upphov till en storm i tidningarna, där man skrev om den totala tystnaden i TV om ekumeniska u-veckan. Ärkebiskopen undertecknade tillsammans med andra kristna en protestskrivelse till Sveriges Radio, där han meddelade att han ansåg tystnaden vara upprörande. Det kom visserligen ett svar från Sam Nilsson, som sade att andra nyheter var viktigare. Denna händelse råkade sammanfalla med Watergateskandalen och en del annat. Vi har i motionen pekat på att Sveriges Radio faktiskt har två TV kanaler, som skulle konkurrera med varandra i fråga om nyhetsförmedlingen. I praktiken har det emellertid visat sig att konkurrensen inte finns eller i mycket stor utsträckning innebär att kanalerna sänder precis samma program, som alltså upprepas gång på gång. Man tar då upp nyheter som man finner viktiga medan andra, som stora grupper också anser viktiga, inte alls får plats. Vi har i motionen som diskussionsunderlag tagit upp tanken på en sådan fördelning att det ena programmet kunde ägna sig åt inrikesnyheter och det andra åt utlandsnyheter. Detta är bara ett diskussionsinlägg. En sådan uppdelning skulle kanske på sina håll anses galen men är denna tanke verkligen så felaktig? Vi menar att det måste ges utrymme för fler typer av nyheter för att radio och TV skall kunna ge en allsidig bild av verkligheten, förmedlad med balans och objektivitet. Sveriges Radio-TV är inte närvarande vid dagens debatt om radiofrågor. Man betraktar på det hållet kanske inte det som behandlas i dag som så stort och viktigt, men jag hoppas i alla fall att denna meningsyttring når fram. Man bör på Sveriges Radio-TV vara lyhörd för yttringar från publiken. Man måste på Sveriges Radio-TV, som är ett monopolföretag, kanske vara särskilt uppmärksam. Det som vi krävt kan genomföras utan att man behöver bryta det avtal som Sveriges Radio-TV har att respektera. Det har under debatten sagts mycket som jag kunnat instämma i, men jag vill ändå ta upp ett par punkter ytterligare i mitt anförande. Jag får oupphörligen i brev, i telefon eller i samtal med människor uppmaningar om att i riksdagen säga någonting om det som försiggår i etermedia. Senast denna vecka har jag fått ett brev från södra Sverige, där man skriver att vi sköter oss dåligt som riksdagsmän, eftersom vi inte talar högre i dessa frågor. Men klart är att kristna föreningar, kyrkor och enskilda har vissa bestämda önskemål. Herr Johansson i Skärstad har varit inne på en del av dessa önskemål. Jag vill erinra om ett par motioner som väcktes vid 1972 års riksdag. Det första namnet på den ena var herr Petersson i Gäddvik, som hemställde att riksdagen måtte uttala att församlingsgudstjänst skulle sändas varje söndag i TV utan att detta fick inkräkta på dåvarande utbud av program på det religiösa området. Den andra motionen, nr 1081 år 1972, väcktes av fru Åsbrink, som hemställde att riksdagen skulle uttala sig för att bland de dagliga TV-programmen skulle inrymmas ett program av religiös karaktär. Bakom dessa uppfattningar och krav står en väldig skara av lyssnare och tittare. Nu finns det inga motioner om detta i dag, eftersom man börjat förstå att man inte kommer någonvart eftersom Sveriges Radio själv avgör vilka program som skall sändas. Men jag tror att också här borde Sveriges Radio lyssna. Jag vet att det vid Kyrkobrödernas rikskonvent i augusti i år fanns många motioner på den här punkten, bl.a. en som gick in på utformningen av de kristna programmen och som också påpekade svärjandet, som är så vanligt i programmen. I stället skulle man alltså vilja ha fler kristna program och, som fru Åsbrink menade, dagligen någonting från den religösa sidan i TV. Jag vet inte om någon har undersökt och jämfört procentandelen kristna program i dag, när vi har flera radiokanaler och två TV-kanaler, med den tid då det bara fanns ett program i radio och en TV-kanal. Jag har en känsla av att andelen kristna program har minskat. Nu är radioavtalet sådant, sägs det, att vi omöjligen kan blanda oss i programpolitiken, men jag tycker ändå att det är uppseendeväckande att inte den ena parten — alltså vi lyssnare och tittare, dvs. svenska folket, som har representanter i Sveriges riksdag — kan få göra påpekanden som uppmärksammas och leder till rättelse, när det är så uppenbart att allsidighet inte alltid finns och att objektivitet många gånger lyser med sin frånvaro. Det här är inte ett rop på censur men en hälsning till Sveriges Radio om besinning. Jag tror att det stora flertalet människor i Sverige tycker att det är en underlig utformning av programverksamheten, även om jag också givetvis håller med om att det finns många bra program. Jag har få tillfällen att se TV och höra radio — det är så många andra saker jag prioriterar — men på Alla Helgons dag i år råkade jag t.ex. se ett TV-program med en gudstjänst från en kyrka i Stockholm, som jag upplevde som religöst högt stående och dessutom som konstnärligt framstående. Det var ett oerhört vackert program med fin sång och bra bilder. Jag tror att alla som såg det tyckte att det var ett bra program. Det finns alltså bra program. Men jag vill samtidigt säga med anledning av vad herr Sundman sade, att när vi i reservationen talar om behovet av en utredning så är det minst lika viktigt som det som framförs i centerns reservation. På det område som fröken Eliasson talade om finns det en mängd utredningar. Det håller jag med herr Leander om. Däremot kan man inte förneka, som vi skriver i reservationen 1, den förtroendeklyfta som har uppstått mellan allmänheten och Sveriges Radio. Jag tror att det skulle gå att kartlägga eventuella missförhållanden, trots att herr Sundman ansåg att det kanske skulle vara svårt. Låt mig också anknyta till vad herr Johansson i Skärstad sade då det gällde supandet i TV. Vi skall inte behandla enskilda program här, men det har väckt stark upprördhet på många håll att det förekommer så mycket flaskor och glas i TV. Supandet och drickandet speglas i så många program, till synes helt i onödan. Det måste främst för barn och unga tittare framstå som om sprit hör till umgänge, måltider, dagligt liv. Och i dag står det i tidningarna att alkoholkonsumtionen har ökat i landet. I en ödesdiger tid och vid ett ödesdigert tillfälle ger svensk TV den bilden att vi måste ha alkohol med. Jag påstår att Sveriges Radio må ta sin dryga andel av ansvaret för det försämrade läget på alkoholkonsumtionens område. Jag kan inte avstå från att säga några ord om objektiviteten i nyhetsförmedlingen. I måndags hade jag ett arbete som gjorde att jag hade radion till hands och hörde nyheterna gång på gång — det är mycket sällan jag gör det. Den stora nyheten var valutgången i Grekland. Gång på gång samma upprepning av den fruktan man kände för utgången, Karamanlis har vunnit, högern har gått fram, och så ältade man vissa gruppers fasa för att valets vinnare skulle visa sig vara reaktionär, konservativ eller vad som helst annat som inte är önskvärt för vissa grupper. Man hade en känsla av att det hade krupit en grå fruktan genom radiohuset i Stockholm, det kom fram oupphörligen. Men det upprepades å andra sidan inte något om den eventuella våg av glädje som kanske somliga personer kände i Grekland. Nu menar inte jag att värderingar och bedömningar och politiska händelser inom och utom vårt land inte får rum i TV. Men det bör ju vara på andra tider och i andra program än den direkta nyhetsförmedlingen. I dagsnyheterna kan man ge siffror och sakupplysningar och korrekta resultat, men man bör spara översikt och utvärdering till andra program. Det kräver faktiskt balansen och opartiskheten, herr talman!
Herr talman! Jag skall inte initiera någon debatt om programpolitiken. Jag vill bara ha sagt att det finns åtskilligt som man kan kritisera Sveriges Radio för när det gäller programmen. Personligen anser jag att målsättningen för programmens kvalitet borde sättas högre. Men skall vi angripa Sveriges Radio, så måste vi naturligtvis göra det på punkter där företaget kan angripas. Flera av de senaste talarna har angripit Sveriges Radio, och framför allt TV, för att stimulera supandet, Nr 125 spritkonsumtionen. Det är en allmän regel i Sveriges Radio, efter vissa Onsdagen den anmärkningar från radionämnden för flera år sedan, att i programmen 20 november 1974 undvika sprit över huvud taget. Det förekommer naturligtvis sprit i TV filmer, pjäser och liknande program. I övrigt lyser spriten i stort sett - Rundradiooch med sin frånvaro. andra massmedie Detsamma gäller svordomar. De förekommer i pjäser och liknande frågor program men undviks i andra sammanhang. Däremot är jag den förste att beklaga att inte Sveriges Radios avtal innehåller samma regler som t.ex. den isländska radions, vars första punkt ålägger företaget att idka språkvård, det gör man inte på Sveriges Radio, och för det kan vi angripa Sveriges Radio, däremot inte för svordomar. Porr är naturligtvis också ett bekymmer. Men det som betecknades som porr för tio år sedan betecknas inte som porr i dag. Jag kan inte instämma i att det skulle vara särskilt besvärligt på den punkten. Herr Fågelsbo tog upp det anmärkningsvärda i att program sändes i repriser trots att det förelåg anmärkningar till radionämnden som ännu inte var behandlade. Det kan vi inte heller kritisera Sveriges Radio för. Skulle vi ha en sådan regel att program icke fick repriseras när det hade anmälts hos radionämnden, skulle det innebära att man genom en serie fortlöpande anmälningar kunde påverka programpolitiken på så sätt att Sveriges Radio helt enkelt hindrades att sända angelägna program i repris. Det måste bli Sveriges Radios sak att från fall till fall avgöra om man skall sända i repris ett program som är anmält till radionämnden.
Herr talman! Jag skulle tro att djupast är herr Sundman och jag överens om det mesta. Men herr Sundman sade att det är en annan uppfattning i dag om vad som är porr än för tio år sedan. Förmodligen är det riktigt, och inte minst TV har bidragit till att det har blivit en annan uppfattning. Jag tittar som sagt mycket litet på TV, och film ser jag aldrig. Men jag råkade se i Expressen i går, en tidning som ju inte har mycket sanning i regel, men där man tar emot insändare. Där finns på s. 3 en röst från Kiruna med signaturen ”Jag reagerar starkt”. Rubriken lyder: ”Bara samlag i TV-burken.” Naturligtvis är detta en oerhörd överdrift, det förstår jag. Men insändaren verkar inte tala helt vid sidan om verkligheten. Han redogör för vissa program som han har sett och talar om nakna kroppar osv. Han tycker att det är en stor del av programmen som innehåller sådant som är porr, och han säger: ”Kärlek mellan två människor, som verkligen älskar varandra, är vackert men hör dock intimiteten till.” Jag skulle tro att de allra flesta svenskar tänker precis så. Det hör intimiteten till, det är ingenting som kan sändas i radio och TV. Har man själv barn — också små barn - måste man reagera mot att sådant skall sändas ut till våra hem och att vi inte har något annat företag än Sveriges Radio som vi kan köpa licens hos för att se deras program i stället.
Herr talman! Jag skall inte ge herr Nilsson i Agnäs någon replik i anledning av det han sist sade. Däremot skall jag försöka ge ett svar på en fråga som herr Nilsson förut ställde och som jag glömde. Herr Nilsson undrade hur stor andel religiösa program det finns i Sveriges Radios programutbud. Jag har inte några procentsatser här, men jag kan nämna att året 1972/73 kunde 76 timmar i TV:s bägge kanaler betecknas som religiösa program. Detta motsvarar en timme och några minuter i veckan. I ljudradion kan under rubriken ”Religion” räknas in 397 timmar på dess tre kanaler, alltså litet drygt en timme per dag. Herr talman! Jag tillhör inte dem som personligen följer med de religiösa programmen, men skall man klaga på någonting här så bör man kanske påpeka att verkligt stora grupper i detta land är religiöst intresserade och att dessa får så knapp programtid. Därmed har jag framfört litet kritik till Sveriges Radio.

Herr talman! Till utbildningsutskottets betänkande nr 34, som handlar om forskning kring smärtlindring vid förlossning, har fogats en reservation. Betänkandet behandlar motionen 465 från vänsterpartiet kommunisterna, och den motionen är en följdmotion till motionen 435, vilken mera komplext handlar om smärtlindring vid förlossning. Det är olyckligt att inte de båda motionerna kan behandlas samtidigt, eftersom de är så nära sammankopplade och den ena motionens krav är en förutsättning för att den andra motionens krav skall kunna uppfyllas. I dag har vi att behandla enbart forskning kring smärtlindring vid förlossning och behovet av resurser härför. ”Smärtlindring vid förlossning är ett rimligt krav som varje kvinna som så önskar skall få uppfyllt.” Så står det i socialutskottets betänkande från 1971, nr 40. Riksdagens beslut i denna fråga blev också att varje kvinna skall ha rätt att begära smärtlindring vid förlossning. Man kan då fråga sig hur riksdagens beslut infriats. I andra medicinska sammanhang betraktas det som en självklarhet att patienten inte skall behöva uppleva onödig smärta. Så är ofta inte fallet vid förlossningssmärta. Det framhålls ofta att kvinnor som upplever stark smärta vid förlossning måste få riktig smärtlindring. Det är bättre både för barnet och för kvinnan att kvinnan får smärtlindring än att hon har outhärdliga — Nr 125 smärtor. Bara KYIRER själv kan avgöra om hon har outhärdliga Smärjpr. Onsdagen den Om barnaföderskan är starkt smärtpåverkad, ångestfylld och spänd med 20 november. 1974 forcerad andning och ökat syrebehov påverkas både hennes och barnets ämnesomsättning, och detta påverkar i sin tur negativt hela förlossnings — Forskning om förloppet och kan få allvarliga konsekvenser. smärtlindring vid En negativt upplevd förlossning kan också få allvarliga följder för bar — förlossning nets hela framtid. Dessutom kan en svår och smärtfylld förlossning psykologiskt påverka det känslomässiga förhållandet i familjen. I smärtlindringsdebatten anges ofta att ungefär en tredjedel av alla barnaföderskor upplever så stark förlossningssmärta att de har behov av effektivare smärtlindring. Denna uppfattning grundar sig bl.a. på Lagerkrantz' undersökning från 1970, som visade att en tredjedel av dem som tillfrågades dagen efter förlossningen upplevt ”svår” eller ”nästan outhärdlig” smärta vid förlossningen. Vidare åberopas ofta undersökningar som visar att en tredjedel upplevt den smärtlindring de fått som otillfredsställande. I undersökningen ”Smärtupplevelse och behovet av smärtlindring under förlossning” av ett forskningsteam från Uppsala — Fällman, Kebbon, Zador — och Nilsson visas att man får betydligt högre siffror på upplevd outhärdlig smärta om registreringen av smärtintensiteten görs omedelbart efter förlossningen. Av undersökningens 318 kvinnor upplevde inte mindre än 84 procent av kvinnorna under förlossningens gång en outhärdlig smärta. Den allmänna uppfattningen att omföderskor upplever förlossningen som mindre smärtsam har inte bekräftats i denna undersökning. — Vill kvinnan över huvud taget ha smärtlindring? I nyssnämnda undersökning redovisas att ungefär 30 procent av de kvinnor som tillfrågats utan tvivel vill ha en effektiv smärtlindring. Att inte en högre procentandel — jämfört med det stora procenttal som sagt sig känna en outhärdlig smärta — sagt sig ha önskemål om effektiv smärtlindring kan nog förklaras av den osäkerhet som fortfarande råder om konsekvenserna av kvalificerad smärtlindring. Antalet förlossningar i Sverige uppgick under 1973 till ca 110 000. Bara 7 av 1 000 fick effektiv smärtlindring i form av s.k. epiduralblockad. Jag avser, herr talman, att i en senare debatt här i kammaren noggrannare gå in på olika former av smärtlindring vid förlossning. Det framhålls i debatten att de kvinnor som upplever stark smärta vid förlossning måste få adekvat smärtlindring. Men detta krav och denna målsättning kräver stora resurser. Bl. a. måste stora resurser anslås till forskning för att utveckla metoder med minimala risker för moder och barn. Motionen 465 har blivit föremål för en omfattande remissbehandling. Innehållet i de remissyttranden som utskottet inhämtat över motionen bestyrker motionärernas farhågor, nämligen att de resurser som nu ställs till förfogande för forskning kring smärtlindring vid förlossning är helt otillräckliga. Så gott som samtliga remissinstanser tillstyrker motionärernas krav, och remissinstansernas positiva yttranden över motionen 91 utgör ett väl dokumenterat bevis över resursernas otillräcklighet. Som exempel kan anföras Uppsala univerisitets medicinska fakultets remissyttrande, som säger: ”En av anledningarna till att riksdagens beslut om rätt till smärtlindring vid förlossning inte lett till önskat resultat är utan tvivel bristande kunskaper om olika smärtlindringsmetoders inverkan på modern och barnet. Många läkare i ansvarig ställning anser sig sakna tillräckligt vetenskapligt underlag för en säker bedömning av riskerna i samband med kvalificerade former av smärtlindring. De saknar därigenom också underlag för en bedömning av vilka resurser som skall krävas av sjukvårdshuvudmännen för att reformen praktiskt skall kunna genomföras.

Det påpekas dock mycket riktigt att en inte oväsentlig forskning i hithörande frågor redan bedrivs, men fakulteten ”ser det mycket angeläget att detta mycket viktiga ämnesområde får ytterligare resurser för forskning och utvecklingsarbeten”. Linköpings högskolas medicinska fakultet säger: ”Faktorer som berör säkerheten för modern, de olika smärtlindringsmetodernas effekt på förlossningsarbetet och på fostret måste sålunda också tas upp till ingående diskussion.

Svenska läkaresällskapet påtalar också ”ett otillfredsställt behov av forskning” inom sektorn. Socialstyrelsen påpekar att det finns en väl etablerad internationell forskningsverksamhet men skriver samtidigt: ”Det är emellertid väsentligt att framhålla att den anestesiologiska forskningen hittills hämmats av en relativt låg forskningskapacitet, vilken orsakats av bristen på såväl anestesiologer som på anestesiologtjänster.

Det krävdes också åtgärder för att få till stånd klinisk och experimentell forskning på detta område. Det finns inget som bestrider att forskning bedrivs på detta område både inom och utom landet, men däremot finns det vitsordat att den forskning som i dag bedrivs fortfarande är underdimensionerad och därför äger dessa motioner från 1971 fortfarande giltighet. Utbildningsutskottets majoritet avstyrker motionen 465. Detta är anmärkningsvärt då så gott som alla remissinstanserna dokumenterat ett behov av att resurser i en helt annan omfattning än vad som i dag föreligger ställs till förfogande. I utskottets skrivning heter det att utskottet anser att riksdagens uttalande år 1971, att det föreligger behov av ytterligare undersökningar rörande olika smärtlindringsmetoders effektivitet och risker för moder och barn, fortfarande äger giltighet. I utskottets skrivning påtalas också att många läkare i ansvarig ställning anser sig sakna tillräckligt vetenskapligt underlag för en säker bedömning av riskerna i samband med kvalificerade former av smärtlindring och att detta i sin tur lett till att riksdagens beslut från 1971 inte gett önskat resultat. Till sist anför utskottet att det är ofrånkomligt att resurser för forskning kring smärtlindring bör avvägas mot resurser för andra forskningsområden och vill inte förorda att riksdagen prioriterar denna forskningsuppgift före andra forskningsuppgifter. Tillåt mig tycka att det är litet av en antiklimax i utskottets skrivning och då framför allt mot bakgrund av vad remissinstanserna anför. Om riksdagens beslut från 1971 var allvarligt menat, och det har jag väl ingen anledning att betvivla, så borde riksdagen efter vad remissinstanserna vitsordat och klart deklarerat, nämligen att otillräckliga forskningsresurser föreligger, ta konsekvenserna av 1971 års beslut och tillse att beslutet följs upp i praktisk handling. Reella möjligheter måste ges till en intensifierad forskning för att få fram effektiva och säkra metoder för smärtlindring vid förlossning. Det finns två att-satser i motionen 465. I den ena krävs att resurser ställs till förfogande för forskning kring smärtlindring vid förlossning. I den andra krävs resurser för att bedriva särskild smärtforskning. I fråga om särskild smärtforskning anför utskottet att sådan forskning redan bedrivs vid teoretiska institutioner för fysiologi och neurofysiologi. Detta är riktigt, men vad som avsetts i motionen är att ge möjligheter till en samlad smärtforskning. I dag bedriver man på skilda institutioner och inom skilda ämnesområden var för sig smärtforskning. Vad som bör tillskapas är ett forum där en samlad smärtforskning kan bedrivas och för vilken särskilda resurser ges. Tillåt mig, herr talman, deklarera att min avsikt med denna motion är att försöka göra det lättare att föda barn i Sverige. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till den reservation som är fogad till utbildningsutskottets betänkande nr 34.

Herr talman! I den motion som fru Lantz hänvisar till och som utskottet behandlat yrkas för det första att resurser ställs till förfogande för forskning kring smärtlindring vid förlossning. Sådana resurser finns redan, och följaktligen är det motionsyrkandet ett slag i luften. För det andra yrkas att särskild smärtforskning skall bedrivas. Sådan bedrivs redan, och följaktligen är även den delen av motionsyrkandet ett slag i luften. Nu har utskottet ändå gått in på en mera seriös behandling av denna motion än motionens att-satser rimligen motiverar. När det gäller dessa problems vidd och betydelse kan jag utan några inskränkningar dela den uppfattning som fru Lantz har gjort sig till tolk för. Hon har gjort uttalanden som rätt väl stämmer med vad riksdagen tidigare har sagt. Men för att undvika alla missförstånd vill jag säga att betydande forskning förekommer på båda de områden som vpk-motionen tar upp. Sedan är det självfallet så att de flesta forskare vid universiteten och andra institutioner tycker att deras resurser är otillräckliga. På vilket ämnesområde som helst vid institutionerna där vi går ut och frågar om resurserna är tillräckliga, så svarar man att det vore värdefullt att få större resurser till forskningen. Det är säkerligen en riktig bedömning. Det kommer alltid att behövas mycket pengar, och det kommer alltid att föreligga en sådan situation att man kan säga att det vore bra om vi hade ännu mera. Det är i detta läge, herr talman, som vi i dag behandlar denna fråga. Fru Lantz har i sin reservation anfört att utskottet bort förklara att de resurser som nu finns i högre grad än hittills skall överföras just till dessa forskningsområden. Det skulle betyda att vi tog bort pengar från andra forskningsområden, och det kan naturligtvis utbildningsut Nr 125 skottet i detta läge inte be riksdagen göra. Om fru Lantz anser att vi Onsdagen den skulle anvisa mera pengar borde hon ha yrkat på det, men det har hon 20 november 1974 inte gjort. Det var fritt fram att göra det när vi i våras anvisade medel till forskningsråden och universiteten. Vi har nu för det innevarande Forskning om budgetåret anvisat pengar till universiteten, till forskningsråden och till — smärtlindring vid andra institutioner.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

Herr talman! Det är ju skönt att herr Alemyr och jag är överens i princip, men det är ingen mening med att uttala sin goda vilja om man inte är beredd att i praktisk handling ta konsekvenserna av det man säger. Det är självklart att en utbyggd förlossningsvård med möjligheter till en kvalificerad smärtlindring och den forskning som med nödvändighet måste föregå en fullgod förlossningsvård är resurskrävande. Frågan om smärtlindring och allt vad som hör dit är för mig och mitt parti en prioriteringsfråga. Därmed inte sagt att resurser skall omfördelas från andra lika angelägna forskningsobjekt. Frågan varifrån man skall ta pengarna anmäler sig osökt. Härvidlag finns det olika möjligheter. Det finns t.ex. remissinstanser som förordat en ändrad fördelning i vad gäller anslagsmedel.

En annan möjlighet är att omfördela forskningsresurser från helt andra forskningsområden till forskningen kring smärtlindring. Jag tänker då närmast på militärforskningen, som har i det närmaste fyra gånger så stora resurser som hela den medicinska forskningen enligt uppgift från forskningsberedningen. I socialstyrelsens petita för 1975/76 sägs: ”Ökad uppmärksamhet har efter riksdagsbeslut 1971 ägnats frågan om smärtlindring vid förlossning. I samband därmed har det framstått som angeläget att ytterligare stödja den mödraundervisning som bedrivs vid mödravårdscentralerna.” Något ytterligare uttalande om smärtlindring vid förlossning förekommer inte i socialstyrelsens petita för 1975/76. Resurser för avancerade smärtlindringsmetoder omnämns sålunda inte i petitan. Detta kan synas märkligt / 95 eftersom socialstyrelsen pekat på det viktiga i att öka och förstärka forskningen på detta område. Bl. a. mot bakgrund av socialstyrelsens petita anser jag det mycket viktigt att riksdagen ger en viljeyttring till känna och uttalar krav på att resurser i tillräcklig utsträckning ställs till förfogande och gör detta genom att bifalla motionen 465 genom att stödja reservationen till utbildningsutskottets betänkande. Jag visste när jag skrev den här motionen att de resurser som ställs till förfogande var otillräckliga. Efter genomgång av remissutlåtandena har jag fått klart för mig hur ofantligt stor bristen på resurser är på detta område. Jag kan här inte precisera ett exakt resursbehov, men jag skulle önska att riksdagen ville ge till känna en viljeyttring för att resurser ställs till förfogande i tillräcklig omfattning.
Herr talman! Fru Lantz har, vilket naturligtvis är taktiskt tillämpbart, valt att citera de delar av remissvaren som ger stöd för påståendet att resurserna är otillräckliga. Man kan i det digra remissmaterialet läsa ut också andra påpekanden som talar om i vilken utomordentligt betydande utsträckning forskning på dessa områden redan förekommer. De av riksdagens ledamöter som är intresserade av det här kan mycket lätt få del av de remissvar som har inkommit. Det är sant att ett av universiteten sagt att man skulle kunna omfördela forskningsresurser. Ett universitet är skyldigt att framföra de synpunkterna till universitetskanslersämbetet i vanlig ordning när det lämnar in sina petita. Det är omöjligt för riksdagen att i efterhand göra omfördelningar med hänsyn bl.a. till alla de tjänster som finns ute i universitetsorganisationen, vilka man inte bara med ett penndrag så här en eftermiddag i riksdagen kan ändra. Detta är en mycket mer komplicerad problematik än vad fru Lantz över huvud taget föreställer sig. Jag vill inte, herr talman, gå in på det som fru Lantz kallar militärforskningen. Om två veckor kommer vi troligen tillbaka till den här frågan, för det finns en annan kommunistmotion som hävdar att det är militärforskningen som styr hela forskningspolitiken i landet. Det yrkandet bör vi ha överläggning om när det kommer på riksdagens bord. Jag avstår från att gå in på den diskussionen i dag och konstaterar åter att utskottet inte velat förorda omprioriteringar inom beviljade anslagsramar. Herr talman! Jag upprepar min hemställan om bifall till utbildningsutskottets förslag.
Herr talman! Det är att beklaga att kammarens ledamöter inte tidigare fått ta del av den omfattande remissomgång som den här motionen blivit föremål för. Då kunde de själva bedömt hur oerhört stort behovet av ökade resurser är på det här området. Det finns i ett av remissyttrandena som kommer från Uppsala uni Nr 125 versitet en skisserad organisation som är tänkbar när det gäller forsk Onsdagen den ningen. Enligt detta yttrande skulle de samlade personaloch utrust 20 november 1974 ningskostnaderna för en väl fungerande prenatal forskningsenhet speciellt inriktad på smärtlindring vid förlossning kunna uppskattas till 700 000 — Lantbruksnämnå 800 000 kronor per år. Man skulle alltså, om man inrättade tre centra — dernas verksamhet, i landet, komma upp till 2,5 miljoner kronor. Mot det skall ställas de — m.m. 200 000 kronor som Riksbankens jubileumsfond bidrar med i detta avseende.
Herr talman! Jag vill bara meddela att remissvaren i den här frågan varit tillgängliga sedan juni månad för de intresserade ledamöterna av

Herr talman! Jordbruksutskottets betänkande nr 41 behandlar fyra motioner. I fråga om två av dessa är utskottets ledamöter eniga, det gäller motionerna 1103 och 1467. Däremot är vi inte eniga beträffande motionen 125, yrkande 5, och motionen 813. I reservationen vill vi reservanter framhålla vikten av förbättrade kontaktvägar mellan lantbruksnämnderna och den berörda jordbruksbefolkningen. Vi vill också peka på behovet av ökat lokalt inflytande i nämndernas verksamhet. Det beslut som lantbruksnämnderna fattar kan vara betydelsefullt inte bara för den sökande, utan även för övriga i bygden som det berör. Enligt vår uppfattning är det i högsta grad angeläget att bygdens folks synpunkter kommer fram. Det sker inom övriga delar av vårt samhällsliv. En ökad demokrati är med andra ord nödvändig här liksom på alla andra områden. Jag skall klart säga ifrån att jag inte är nöjd med de direktiv lantbruksnämnderna arbetar efter, men det var en politisk fråga där majoriteten beslutade mot våra åsikter och förslag. Det gäller stödet till deltidsjordbruk, kombinationsjordbruk, successiv uppbyggnad av jordbruksföretag m.m. Jag anser att lantbruksnämndernas direktiv bör ändras. Då skulle också lantbruksnämndernas arbete uppskattas bättre, och det behövs. Denna fråga har centern arbetat hårt med, och genom motioner har nu en utredning tillsatts i detta syfte. Ser vi på dagens situation kan vi konstatera att lantbruksnämnderna behövs när det gäller förvärvsfrågor, långivning till jordbrukare och mycket annat. Skall nämnderna kunna klara sitt uppdrag på bästa sätt, måste de ha jordbrukarnas förtroende. För att komma en bit på vägen mot detta mål behövs en bättre demokrati vid handläggningen av dessa frågor. Större hänsyn måste tas till bygdernas intressen. Det finns säkert många bra ortsombud här i landet. Men förutom att de skall ha jordbrukarnas förtroende bör de få större möjligheter än för närvarande att framföra sina synpunkter. Det är lämpligt att RLF:s länsorganisation är med när ortsombuden utses. I verkligheten är det kommunstyrelsen som bestämmer vilka som skall vara ombud. Kommunstyrelsen lägger fram förslag för nämnderna, och nämnderna godkänner i regel dessa förslag. Enligt vår mening måste kommunstyrelsen, LRF och lantbruksnämnden samverka för att få fram de bästa ortsombuden. Herr talman! Lantbruksnämnderna har arbetat sedan 1948, alltså i över 26 år. Det är nu nödvändigt med en översyn av deras arbetsformer för att åstadkomma ett större inflytande för bygderna och en bättre demokrati. Det vore till fördel, inte minst för lantbruksnämndernas möjligheter att arbeta på sikt. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 41 behandlas tre frågor. Den första gäller översyn av lantbruksnämndernas verksamhetsformer, den andra stimulans till ökad lagring av drivmedel ute på gårdarna och den tredje bidrag till miljövårdande åtgärder inom jordbruket. I de två sistnämnda frågorna är utskottet enigt, men beträffande lantbruksnämndernas verksamhet föreligger en reservation, som stöds av representanterna för centerpartiet och folkpartiet och av den ena av moderata samlingspartiets två företrädare. Det är, herr talman, för att säga några ord om den reservationen som jag har begärt ordet. Det finns i det moderna samhället en allmän strävan efter att förbättra de enskilda människornas möjligheter att påverka sin egen situation. Kravet på medinflytande har på senare år blivit allt starkare. Det gäller många samhällsområden: den egna arbetsmiljön, bostädernas utformning och förvaltning. Det gäller föräldrarnas och elevernas inflytande inom skolväsendet. Inom de områden som jag nu har nämnt pågår en ganska intensiv reformverksamhet, just i syfte att öka den enskilda medborgarens inflytande. Det är mot bakgrunden av denna allmänna utveckling som man får se den kritik som med jämna mellanrum i olika delar av vårt land riktas mot lantbruksnämndernas verksamhet. Man bör nog ha viss förståelse för de lantbrukare som tycker att utvecklingen har gått i motsatt riktning när det gäller jordbrukets rationalisering och den framtida fastighetsbildningen ute i byarna. Man bör förstå den negativa reaktionen hos de lantbrukare som vägras rationaliseringsstöd med den motiveringen, uttalad eller bara anad, att fastigheten i framtiden sannolikt inte skall bestå såsom självständig enhet därför att den inte anses bärkraftig. Nu skall det kanske ändå sägas att en hel del av denna kritik egentligen inte borde riktas mot lantbruksnämnderna utan snarare mot de bestämmelser som de enligt sina instruktioner måste följa. Herr Jonasson var nyss inne på denna fråga. Detta gäller framför allt bestämmelserna i rationaliseringskungörelsen och i jordförvärvslagen. Eftersom dessa bestämmelser nu skall ses över av 1972 års jordbruksutredning och av jordförvärvslagsutredningen, har vi i denna debatt inte anledning att syssla med problemen. Med vårt yrkande i folkpartimotionen vill vi åstadkomma förbättrade kontakter mellan myndigheterna och de människor som berörs av lantbruksnämndernas verksamhet. Vi vill framför allt tillgodose följande två önskemål. 1. Bättre information till samtliga berörda markägare om de rationaliseringsärenden som tas upp i lantbruksnämnderna. Med berörda markägare menar vi då inte bara köpare och säljare i det just aktuella förvärvsärendet utan även de fastighetsägare som indirekt berörs av ärendet. Vi vet allihop att en sammanläggning av två fastigheter i en by kan stoppa utvecklingsmöjligheterna för en eller flera andra. 2. Samtliga berörda markägare skall ha möjlighet att innan beslut fattas till lantbruksnämnden framföra sina synpunkter. Vi förstår mycket väl att de här önskemålen, om de uppfylls, kan öka arbetsbördan för lantbruksnämnderna. Vi är också medvetna om att konflikter kommer att uppstå även om önskemålen tillgodoses. Men vi bör komma ihåg att människor som vet att beslutsfattarna har fått del av deras synpunkter — läst vad man skrivit eller lyssnat på vad man sagt — känner en viss tillfredsställelse över detta även om önskemålen inte helt kunnat tillgodoses. Det är också möjligt att konfliktsituationer i en del fall skulle kunna undvikas eller dämpas, om lantbruksnämnden närmare utvecklar sina motiveringar för besluten. Man kan väl dessutom ha den förhoppningen att de ömsesidiga kontakterna skulle leda till bättre. Nr 125 och mera välmotiverade beslut. Onsdagen den Det har sagts många gånger förr att lantbruksnämnderna har en grann 20 november 1974 laga och svår uppgift, och jag upprepar det gärna. Men just därför är det viktigt att vi utnyttjar alla möjligheter att minska svårigheterna och = Lantbruksnämnta bort anledningarna till missnöje. En översyn av lantbruksnämndernas = dernas verksamhet, handläggningsformer enligt önskemålen i reservationen vore ett steg i Mm.m. rätt riktning. Därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen vid jordbruksutskottets betänkande nr 41.

Herr talman! I motionen 1103 angående lagerhållning av drivmedel i gårdscisterner framhålles att jordbrukets utveckling inneburit en mycket snabb rationalisering. Antalet sysselsatta i jordbruket har minskat till att för närvarande bara vara ca 4 procent av den yrkesverksamma befolkningen. Detta minskade behov av mänsklig arbetskraft motsvaras av en ökning på mekaniseringens område. Det gäller i första hand användningen av traktorer, skördetröskor m.fl. maskiner. Denna mekaniseringsoch rationaliseringsprocess har varit nödvändig, men samtidigt har näringsgrenen i hög grad blivit beroende av tillgången på drivmedel och myndigheternas hantering av denna, vilket inte minst vinterns oljekris vittnar om. Jordbrukarna har i regel skaffat egna oljetankar för att ha behövliga drivmedel nära till hands, men genomsnittligt sett täcker denna lagring endast cirka två tredjedelar av ett års förbrukning. En utökning av den egna oljereserven med ytterligare tankanläggningar för att säkra driften vid ett eventuellt avbrott i leveransen skulle mera få formen av en beredskapslagring. En sådan reservlagring vid de enskilda gårdarna är en i hög grad vällovlig och önksvärd beredskapsåtgärd. Decentraliseringen till mellan 95 000 och 100 000 olika ställen, relativt väl skyddade i avspärrningseller ofärdstider, och leveranserna utförda under normala förhållanden är positivt. För att stimulera till detta föreslogs i motionen att jordbrukarna skulle själva få disponera dessa lager för egendomens bruk, vilket de inte får enligt nuvarande bestämmelser. Under oljekrisen måste jordbruk med egen gårdstank söka licens för att utnyttja egna drivmedel. Det borde ha räckt med att avge en deklaration om den innehavda kvantiteten drivmedel.

Statens jordbruksnämnd framhåller att kostnaderna för ”förmånliga lån och bidrag” får vägas mot kostnaderna för en ökad lagring i statlig regi. Lantbrukarnas riksförbund, som till stora delar instämmer i motionen, framför vissa betänkligheter om att en ökad lagring skulle bli dyrbar för jordbruket. Till detta kan anföras att kostnaderna för en gårdscistern kan avskrivas under åren och att drivmedel alltid skall betalas när de inköps. Har man ett större lager så är det ränta på nedlagt kapital som det här gäller. Men möjligheten att ha ett lager som tryggar driften är väl värd en liten ränteutgift. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar framhåller att statsmakterna 1939 1940 beslöt om ett ekonomiskt stöd för dylik lagring, men detta försvårades då genom inskränkningen av importmöjligheterna. Frågan togs ånyo upp 1950 och då beslutades och infördes möjlighet till lån för inköp av gårdscisterner och drivmedelslagring i dessa för I 1/2 års förbrukning. Lagret skulle disponeras för eget bruk och kunde endast om rikets intresse så oundgängligen krävde tas i anspråk för annat ändamål. Förhållandena har helt förändrats sedan 1950. Mekaniseringen inom jordbruket är nu total och jordbruket är därför mera beroende av drivmedel. I några yttranden anförs tveksamhet i fråga om den fria dispositionsrätten. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar menar emellertid att drivmedelsbehovet hos jordbruket måste tillgodoses med hög prioritet och understryker att man borde gå in för samma regler som man gjorde 1950. Styrelsen framhåller att från beredskapssynpunkt är en lagring av drivmedel i jordbrukets gårdscisterner eftersträvansvärd och tillstyrker att åtgärder av det slag som motionärerna anfört övervägs för att stimulera till ökad egen lagerhållning. Utskottet har inte följt överstyrelsens rekommendation att instämma i motionen. Jag tycker att det är beklagligt att utskottet inte har gjort det. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar måste ju ha möjlighet till en noggrann överblick över just drivmedelsproblematiken. Mot ett enigt utskott skall jag inte yrka bifall till motionen, men jag förväntar att denna fråga så småningom, såsom utskottet skriver, skall tas upp i ett större sammanhang.

Herr talman! De föregående talarna har uppehållit sig vid de frågor där utskottet inte har kunnat biträda motionsyrkandena. Den enda punkt som reservanterna kunnat ena sig om gäller lantbruksnämndernas verk samhet. Jag vill därför, herr talman, i huvudsak hålla mig till den punk — Nr 125 Se ; Onsdagen den Reservanterna har föreslagit dels att en översyn görs av lantbruks 20 november 1974 nämndernas verksamhet i syfte att finna former för demokratiskt inflytande i nämnderna, dels att formerna för utseende av ortsombud över — Lantbruksnämnvägs. Vidare tar de upp frågan om hur ombuden skall kunna medverka = dernas verksamhet, i ärendenas handläggning i nämnderna.

Herr talman! Herr Hedström var ganska mild när han framförde sina synpunkter. Därför skall jag inte skärpa tonen särskilt mycket, men jag vill ändå bemöta honom på ett par punkter. Han säger att det nuvarande systemet är helt tillfredsställande. Man kan kanske säga att det fungerar olika på olika platser i vårt land. Lantbruksnämnderna har arbetat sedan den 1 juli 1948, och det kan hända att det många gånger blir slentrian vid behandlingen av sådana här frågor. Det har hänt så kolossalt mycket i fråga om inflytande sedan 1948, herr Hedström, på alla andra områden. Man har fått större möjligheter att påverka frågorna; det kan gälla vägbyggnader och det gäller, vilket herr Enlund var inne på, en hel rad andra frågor i samhällslivet. Man måste väl ändå också här få ett större inflytande från berörda personer; en opinionsyttring från människor som berörs i det här fallet är absolut nödvändig. 103 Man kan konstatera att det har brustit i informationen på många håll och att en bättre upplysning till allmänheten i dessa frågor är nödvändig liksom också att bygdens folk bör få komma till tals i dessa frågor. Vidare menade herr Hedström att årets reservanter var inkonsekventa. Men man får väl alltid inrätta sig efter de förändringar som sker.

Det är detta motionskrav som föranlett oss att biträda reservationens förslag. Herr talman! Jag vidhåller yrkandet om bifall till reservationen.
Herr talman! Herr Hedström säger att de nuvarande förhållandena garanterar att berörda parter får komma till tals. Jag kan inte riktigt dela denna belåtenhet. Jag tror säkerligen att lantbruksnämnderna eftersträvar att låta berörda lantbrukare komma till tals, men några garantier härför finns inte med nuvarande handläggningsordning. Dessutom pekade herr Hedström på den bristande överensstämmelsen mellan de två motioner som ligger till grund för reservationen på en punkt, nämligen formerna för tillsättande av ortsombud. I folkpartimotionen ifrågasätter vi om inte kommunerna i stället för lantbruksnämnderna borde utse ortsombud. Men vi är medvetna om att denna förändring inte skulle vara särskilt revolutionerande, eftersom kommunerna redan enligt nuvarande bestämmelser avger förslag till vem som skall utses och eftersom lantbruksnämnderna ganska sällan avviker från dessa förslag. I princip anser vi det nog ändå riktigast att ortsombuden utses på det lokala planet i stället för att lantbruksnämnderna själva skall välja sina rådgivare. Men denna differens gäller som sagt endast tillsättningsförfarandet. Det väsentliga är att syftet med de båda motionerna är gemensamt, nämligen att dels förbättra kontaktvägarna mellan lantbruksnämnderna och berörd jordbruksbefolkning, dels öka det lokala inflytandet över nämndernas verksamhet. Vidare nämnde herr Hedström den översyn som statskontoret skall göra. Jag har i dag försökt få reda på vad denna översyn skall avse, men det har inte varit möjligt att få direkt besked på den punkten. Nu har vi väl inte anledning att misstänka att den skulle syfta till att ytterligare stärka lantbruksnämndernas befogenheter på bekostnad av det lokala inflytandet eller på bekostnad av lantbrukarnas möjligheter att göra sin röst hörd, men vi har inte heller några garantier för att den översynen syftar till att tillgodose de önskemål som framförs i reservationen. Därför tycker jag, herr talman, att de önskemålen bör få riksdagens stöd.
Herr talman! Jag skall först säga några ord till herr Enlund.

När det gäller t.ex. markdispositionerna i en by vet jag av egen er — Lantbruksnämnfarenhet att lantbruksnämnderna kallar alla berörda i hela byalaget till — dernas verksamhet, gemensamt sammanträde och där redovisar dels tillgången på åker och — m.m. skog, dels vilka aktiva jordbrukare som finns. Sedan får vederbörande vid nästa sammanträde tillfälle att göra sina synpunkter gällande. Lantbruksnämndens personal noterar noggrant vilka synpunkter som kommer fram vid dessa möten. Därefter kommer förslaget in till lantbruksnämnden och behandlas i vanlig ordning. Så går man ut ytterligare en gång för att höra de berörda parterna. Först därefter upprättas en plan i någon form i syfte att gestalta ett bättre jordbruk i den ort det är fråga om. När ärendena kommer upp för slutlig handläggning i plenum har ortsombuden regelmässigt hörts — vilket jag sade i mitt tidigare anförande — och deras skriftliga yttrande föredras också. Ortsombuden känner väl till hur det förhåller sig på den aktuella orten, och de synpunkter de lägger på frågorna tillmäts stort värde. Jag kan därför inte finna något som helst underlag för den bedömning som nu görs, nämligen att det skulle vara mindre demokrati i handläggningen efter den 1 juli 1948 då lantbruksnämnderna, som herr Jonasson nämnde inrättades. Han ville göra gällande att organisationen på lantbrukets område har arbetat så länge att det nu är fråga om att demokratin är i fara. Den bedömningen kan jag icke dela, utan jag anser att om det finns någon institution som hör berörda parter så är det lantbruksnämnderna här i landet. Jag är väl medveten om att arbetet kan bedrivas på olika sätt i olika bygder. Själv norrbottning känner jag bara till hur det bedrivs där, men tillåt mig, herr talman, påpeka att Norrbotten omfattar en fjärdedel av Sveriges landareal — även om det mesta är fjäll och turistanläggningar. Jag anser mig ha framfört utskottsmajoritetens mening när jag hävdar att den enda punkt de borgerliga reservanterna har lyckats bli eniga om gäller en översyn av lantbruksnämndernas verksamhet i fråga om utseende av ortsombud. Det är en liten detalj i det stora sammanhanget och den förtjänar inte fler ord.
Herr talman! I sitt senaste inlägg säger herr Hedström att det finns garantier för att besluten i lantbruksnämnderna fattas i demokratisk ordning. På den punkten har jag inte så mycket att invända. Men i sitt första inlägg sade herr Hedström, om jag inte hörde fel, att de nuvarande förhållandena garanterar att alla berörda parter får komma till tals när ett ärende föreligger i lantbruksnämnden. Det är på den punkten jag tror att garantierna inte är heltäckande.
Herr talman! Då måste jag ställa en fråga: Vilka garantier kräver herr Enlund?
Herr talman! Dem angav jag i mitt första inlägg. Det gällde för det första att information går ut till alla berörda parter och att man då med berörda parter inte bara menar köpare och säljare utan även andra fastighetsägare i byn som är berörda av beslutet. För det andra ville jag ha garantier för att var och en som är berörd av ett förvärvsärende skall kunna föra fram sina synpunkter till lantbruksnämnden och vara förvissad om att de verkligen når fram.
Herr talman! Det var just de punkterna jag försökte klargöra i mitt första inlägg, även om jag gjorde det i mycket koncentrerad form. Jag beklagar om inte min framställning har gått fram.
Herr talman! När herr Hedström talar om att den demokratiska ordningen fungerar tillräckligt väl vill jag gärna upprepa vad jag sade förut, att den tycks fungera olika på olika håll. Ortsombuden kommer inte alla gånger till tals i de olika frågorna på det ingående sätt som de borde få göra. Därtill kommer att det finns en del ombud som inte är tillräckligt insatta i jordbruksförhållanden och icke äger den kunnighet, de kontakter och den kännedom om ortens förhållanden som är nödvändiga.

Herr talman! Till herr Jonasson vill jag säga att det finns ju, som jag framhöll i mitt första inlägg, alla möjligheter till att frågorna blir belysta på ett allsidigt sätt vid den handläggning som sker. Men om någon synpunkt inte skulle ha kommit fram eller kunnat göras gällande, så finns möjligheten att överklaga lantbruksnämndernas beslut till högre instans. Därmed får man också en garanti för att ärendet blir ytterligare prövat.

Herr talman! Det ärende vi nu behandlar — jordbruksutskottets betänkande nr 42 — är ett miljövårdsärende av den sorten som mycket lätt faller under bordet när det börjar bli besvärligt med resurser och pengar. Både i Sverige och USA bestämde man för några år sedan om skärpta avgasnormer för bilar — det är detta det handlar om här i dag. Då låg Sverige något steg efter USA. I folkpartiet motionerade vi då om ytterligare skärpningar, kombinerat med satsningar på andra motortyper som skulle kunna avge mindre avgaser. I USA har man nyligen uppskjutit beslutet om de nya avgasnormerna på grund av energikrisen, och jordbruksutskottet förordar att vi också i Sverige väntar — och bör komma något efter USA — med att skärpa avgasnormerna på grund av osäkerheten om vår energiförsörjning. I detta läge vill emellertid reservanterna, i anledning av folkpartimotionen 319, att förberedelser snarast kommer till stånd dels för att skärpa avgasnormerna, dels för att samtidigt mera satsa på att få fram nya motortyper. Vi nämner då särskilt elmotorer och sådana motorer som använder gas som bränsle. Vi anser att det får varken ske här eller på andra områden att energikrisen och råvarukriser över huvud taget tas till anledning att i onödan släppa efter på berättigade miljökrav. Vi kräver alltså att man skall undersöka förutsättningarna för att utnyttja gas som motorbränsle och att man skall satsa mera på att utveckla nya motortyper, t.ex. el. Det här är inte nya krav, som kammaren vet, men de har bara blivit aktuellare för varje år. Jag kan nämna att det för ögonblicket finns inte mindre än nio olika drivkraftsystem för bilar under bearbetning. De har olika nackdelar och fördelar, men åtminstonne åtta stycken har den fördelen att de har obetydliga eller inga avgaser. De behöver fortfarande förbättras, men det råder alltså ingen brist på idéer och långt gångna experiment för nya motortyper. Till sådana här nya motortyper behövs det i vissa fall också nya bränsletyper. Där saknas det fortfarande i ganska hög grad en nödvändig samordning. Vi har nyligen hört att industridepartementet och Volvo arbetar på ett nytt okonventionellt bränsle, nämligen metanol. Metanol har den fördelen att det kan tillverkas av en rad olika råvaror —- olja, kol, oljeskiffer, trä, naturgas eller gas tillverkad på avfall eller jordbruksavfall. Man kan alltså ställa om metanoltillverkningen från den ena energikällan till den andra allteftersom tillgången varierar. Detta är ett exempel på att det kommer fram gamla — eller i det här fallet nygamla — bränslen, som på ett nytt och okonventionellt sätt kan hjälpa oss att klara våra transportproblem och våra avgasproblem. Nackdelarna är i allmänhet inte så mycket kemiska eller tekniska som organisatoriska. Nr 125 För metanolen t.ex. liksom för gas finns inga distributionsmöjligheter, Onsdagen den eftersom bensinen under 50 år totalt dominerat här. 20 november 1974 Det tar tid och arbete att göra den organisatoriska omställningen. Därför är det väsentligt att både främja forskningen på dessa nya motoroch — Luftvård bränsletyper och se över vilka organisatoriska åtgärder som kan bli nödvändiga för att kunna använda dem, om vi skall kunna genomföra de skärpta avgasnormer som vi behöver och som vi kräver. Motionen 319 är en framtidsmotion. Den handlar om hur vi i dag förbereder det energibevarande samhälle som vi ser fram emot och som vi inte skall behöva se på enbart med ovilja utan också med vissa förväntningar. Om tekniken är rätt styrd kan den användas att skapa ett drägligt liv för oss också utan den oljenarkomani, som utmärker industriländerna i dag. Skall vi klara den omställningen utan svåra abstinenssymtom, så är det i dag vi måste aktivt förbereda oss. Och ett av sätten att göra dessa förberedelser är att fördomsfritt och energiskt satsa på lösningen av de tekniska problemen med nya bilmotorer, så att vi kan fastslå och effektivt följa de lägre avgasnormer som måste komma därför att de är nödvändiga för vår miljö och vår hälsa. Transportsätt som inte förgiftar luften är möjliga att få fram, och det är den utvecklingen som reservanterna i utskottet vill påskynda. Herr talman! Med denna motivering yrkar jag bifall till den vid jordbruksutskottets betänkande nr 42 fogade reservationen av herr Larsson i Borrby m.fl.

Herr talman! I den reservation som fogats till jordbruksutskottets betänkande nr 42 yrkas att riksdagen ger Kungl. Maj:t till känna att utvecklingsarbetet och lagstiftningen kring avgasnormer och användning av alternativa motorbränslen och motortyper bör skärpas för att minska luftföroreningarna. När det gäller skärpningen av avgasnormerna hänvisar reservanterna bl.a. till USA. Det är väl riktigt att man i USA i princip skärpte sina avgasnormer fr.o.m. 1973 års modeller, men sedan har man genom ett beslut nyligen tagit bort vad som tidigare sades om den framtida utvecklingen och skärpningen av avgasnormerna. Och det har man gjort just med hänsyn till energikrisen. Jag tycker att vi här i Sverige har gått mera realistiskt fram, när vi har förordat en sänkning av avgasnormerna på lång sikt från 1976 års modeller. Det bör vara riktigt att man på det sättet får litet längre tid för att anpassa sig till de normer vi vill ha. Det finns väl ännu inte något direkt beslut om att vi skall skjuta på ikraftträdandet av de nya avgasnormerna, även om det med hänsyn till energikrisen vore bra om vi kunde gå fram på olika alternativa vägar. Här i Sverige satsar vi också på att skapa ett kontrollsystem som garanterar att de normer vi har verkligen efterlevs, ett system som man arbetar med på Svensk bilprovning under kontroll av naturvårdsverket. 109 Jag anser det vara viktigare att se till att de normer som finns efterlevs än att utfärda nya normer som man i realiteten inte kan följa. Reservanterna önskar också en utredning om gas som drivmedel i motorfordon. I det fallet hänvisar utskottet till ett tidigare uttalande av en arbetsgrupp i kommunikationsdepartementet, som konstaterat att en övergång till gasdrift skulle kräva mycket stora kostnader. I de diskussioner som fördes i samband med oljekrisen rörande alternativa bränslen kom gasen, speciellt då naturgas, att spela en viss roll, och förhandlingar pågår för närvarande om import av naturgas. Jag tror därför inte att något speciellt initiativ är nödvändigt från riksdagens sida i denna fråga, speciellt som man i radion häromdagen nämnde - vilket fru Anér också bekräftade — att industridepartementet och bilindustrin hade enats om ett forskningsprojekt kring ett nytt och billigare motorbränsle som också var mer miljövänligt. Från statens sida synes det vara det statliga utvecklingsbolaget som skall driva på utvecklingen i det fallet. Man har alltså redan från statens sida tagit itu med dessa frågor. Reservanterna begär också att ett snabbare forskningsoch utvecklingsarbete skall bedrivas kring elmotorer, sterlingmotorer och ångdrivna fordon. Men nu pågår det just på detta område ett mycket långt framskridet utvecklingsarbete med statligt stöd. Inom styrelsen för teknisk utveckling finns dessa forskningsprojekt, och där har man parlamentariska inslag i forskningsnämnderna. Där kan alltså riksdagsmännen genom parlamentarikerna och genom de rapporter som STU lämnar följa forskningsarbetet. Jag tror inte att något speciellt initiativ från riksdagen är behövligt på det området, och jag tycker inte heller att reservanternas förslag är realistiskt. I övrigt kan man säga att arbetet på att få fram mindre bullersamma motorer — som t.ex. trafikbullerutredningen nyligen har föreslagit — kommer att medföra att avgasfrågorna uppmärksammas mera när det gäller motorfordonens utformning. Den trafikplanering ur miljövårdssynpunkt som trafikbullerutredningen föreslagit kommer också att ha positiva effekter för luftvården i våra bostadsområden. Det har ofta påpekats att arbetet på miljövårdsområdet måste ske i internationell samverkan. Från svensk sida har man hela tiden försökt att pressa på i internationella miljövårdssammanhang. Från de nordiska ländernas sida görs det också stora ansträngningar för att få normerna skärpta internationellt. Nordiska rådet behandlade 1972 bl.a. ett medlemsförslag om luftföroreningar och rekommenderade då de nordiska regeringarna att snarast vidta åtgärder för att minska luftföroreningarna genom bilavgaser. Åtgärderna skulle främst sättas in på det internationella området. Nordiska rådet har nu också en kommitté som arbetar för att de nordiska länderna skall uppträda gemensamt för att få till stånd en skärpning av bestämmelserna på det internationella området. Man måste alltså konstatera att reservanterna, på alla de punkter där de önskar ytterligare markeringar, bildligt talat slår in öppna dörrar. Det förs en klar politik för en realistisk sänkning av normerna för bilavgaserna. Det pågår ett utvecklingsarbete kring nya motorbränslen, och dessa strävanden har tagit ytterligare fart på grund av energikrisens följdverkningar. Det arbetas också — huvudsakligen med statligt stöd — för ytterligare forskning kring och utveckling av miljövänliga motortyper. Herr talman! Med hänvisning till vad jag här har anfört yrkar jag bifall till jordbruksutskottets hemställan på alla punkter och avslag på reservationen i anslutning till punkten 1.
Herr talman! Realistiskt anser jag i detta sammanhang vara att, som reservanterna begär, förbereda den ytterligare skärpning av avgasnormerna som är nödvändig och inte låta den saken flyta med hänvisning till att USA låter den flyta, att vi har en energikris och att trafiksäkerhetsverket fått i uppdrag att träffa avtal om undersökning rörande kontroll av luftföroreningar. Jag tycker inte att det räcker. Jag vidhåller att våra krav på en förberedelse av en skärpning av normerna är realistiska i detta sammanhang.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 45 yrkar utskottsmajoriteten att tillståndsplikt skall införas beträffande flygplatser och vägar som kan medföra miljöstörningar av väsentlig betydelse, och så säger majoriteten att det torde få ankomma på Kungl. Maj:t att närmare bestämma förprövningsskyldighetens omfattning. I reservationen 1 tar den socialdemokratiska minoriteten avstånd från det förslaget och yrkar avslag på den motion som ligger till grund för utskottsmajoritetens ställningstagande. Sedan utskottet realbehandlade denna fråga har Kungl. Maj:t i propositionen 166 i år med förslag till ändringar i naturvårdslagen föreslagit att samrådsbestämmelserna i 20 § naturvårdslagen skall skärpas. Sålunda föreslås att samråd med länsstyrelsen blir obligatoriskt innan någon utför arbetsföretag som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. Vidare föreslås att regeringen eller efter regeringens bemyndigande länsstyrelsen får befogenhet att föreskriva att inom landet eller del därav anmälan för samråd alltid skall göras i fråga om särskilda slag av arbetsföretag. Samrådsbestämmelserna blir tillämpliga också beträffande byggande av vägar och flygplatser. Genom samrådsförfarandet skapas en smidig handläggningsordning som gör det möjligt för länsstyrelsen att ta upp diskussioner i ärenden som bedöms angelägna från naturvårdssynpunkt. Länsstyrelsen har även möjlighet att ge sådana förelägganden som behövs för att begränsa eller motverka skada på naturmiljön. Härigenom bör de av motionärerna anförda naturvårdsaspekterna bli tillräckligt beaktade. Det kan inte anses praktiskt att vid sidan av denna kontroll från länsstyrelsens sida och den särskilda prövning i övrigt som de här anläggningarna är underkastade också föreskriva obligatorisk förprövning enligt miljöskyddslagen. Dessa förhållanden var inte bekanta för vare sig utskottsmajoriteten eller reservanterna när vi behandlade ärendet i jordbruksutskottet. Enligt vår uppfattning bör man samordna behandlingen av förslaget om ändringar i naturvårdslagen med de aktuella motionerna. Jag ber därför, herr talman, att få yrka återremiss av detta ärende till jordbruksutskottet för ny beredning. Jag hoppas att vi skall få förståelse för dessa synpunkter så att detta något ovanliga förfarande kan användas i detta ärende. För den händelse mitt yrkande om återremiss avslås yrkar jag bifall till reservationen 1.

Herr talman! Jag hade för avsikt att yttra mig över motionen 508, men då här har yrkats återremiss avstår jag från att göra det och går med på att frågan går tillbaka till utskottet. Jag återkommer när frågan på nytt kommer upp i kammaren.

Herr talman! Herr Wictorsson har yrkat återremiss av detta ärende. Som stöd för det yrkandet har herr Wictorsson anfört att det i propositionen 166 i år, som handlar om bl.a. ändringar i naturvårdslagen, finns sådana förslag att de förslag som motionen innehåller kommer i ett helt annat läge. Herr Wictorsson torde då avse de ändringar av 20§ som föreslås i propositionen.

Under kantrubriken ”Samrådsskyldighet” anges vad naturvårdskommittén anser vara angelägna samrådsföretag, nämligen ”utförande av vägar, större schaktningar, upptagande av ledningsgator, slutavverkning och markberedning genom hyggesplöjning”. Litet längre fram i texten skriver departementschefen att han för egen del vill ”nämna markberedning genom hyggesplöjning”. Det är vad departementschefen nämner! Motionen 326 handlar om flygplatser och vägar, medan departementschefen i den proposition som herr Wictorsson åberopar talar om hyggesplöjning. På dessa grunder vill alltså herr Wictorsson yrka återremiss. Herr talman! Jag yrkar att ärendet avgörs i dag, och jag tänker plädera för motionen. Motionen 326 handlar om hur man bättre än hittills skall tillvarata miljöintressena när man bygger nya vägar och flygplatser. Majoriteten i utskottet har stött motionen och vill förstärka möjligheterna att tillvarata och bevaka miljöskyddsintressena. Den socialdemokratiska minoriteten tycker att allt är bra som det är och anser att miljöskyddsintressena redan är tillgodosedda i gällande lagstiftning. Låt oss då se hur gällande lagstiftning fungerar! En statlig utredning — kallad ULF — lade i mars i år fram förslag om lokalisering av ett inrikesflygfält i Storstockholm till Tullinge/Getaren. I denna utredning diskuterar man sida upp och sida ner — utredningen omfattar 350 sidor — tekniska och ekonomiska aspekter. Noga analyserar man om det eventuellt går att vinna en eller annan minut när man skall åka från Stockholms centrum till det tilltänkta flygfältet. Lika viktigt är om postflyg och fraktflyg kan vinna några minuter eller bli några kronor billigare. När utredningen så småningom skall motivera varför man föreslår en placering i Tullinge/Getaren så ägnar man tre sidor åt miljöproblemen. Men ekonomi och tekniska frågor om transporter mellan flygfältet och Stockholm får många sidor. När utredningen jämför olika alternativ väger man investeringar, driftkostnader och transporttider. Men man väger inte miljöfaktorerna, för dem har man helt enkelt inte utrett. Denna utredning är publicerad 1974. På detta material tvingades kommunen säga ja eller nej till flygfältet. Med detta material som enda källa skulle alla de människor som var berörda av förslaget ta ställning. Utredningen säger knappast något om miljön. Att det tänkta flygfältet ligger i ett av regionens värdefullaste fritidsområden, att flygplanen vid start och landning skulle flyga över stora bostadsområden och ett av landets största sjukhus talar man inte om. Utredningen har helt enkelt inte behandlat miljöproblemen. Vi har alltså i dag en situation där en statlig utredning kan föreslå en lokalisering av en flygplats vid Storstockholm utan att man granskat miljöaspekterna. Detta är en helt orimlig situation. Men det är en följd av gällande lagstiftning. Det är den situation som reservanterna vill bevara. Nu kom viktiga miljöaspekter ändå fram i fallet Tullinge/Getaren, men dessa fakta togs fram av frivilliga krafter. Vore det inte rimligt att den som vill anlägga en flygplats också skall utreda flygplatsens inverkan på miljön? I så fall kunde en bred diskussion underlättas och många missförstånd undvikas. I fråga om vägar är det lika nödvändigt med en ändring av gällande regler. För en kort tid sedan fick vi höra talas om mycket allvarliga bullerproblem orsakade av genomfartstrafiken i Malmö och Norrköping. Där har kommunerna ålagts mycket kostnadskrävande åtgärder för att skydda människor från trafikbuller. Situationen är betungande för kommunerna men än mer för de invånare som bor vid de bullrande trafiklederna. Den situationen bör vi kunna undvika i framtiden om reglerna ändras. För bara ett par veckor sedan öppnades en ny Europaväg genom Södertälje. Redan nu kommer klagomål från dem som bor längs den nya vägen. Bullret är så starkt att man anser sig allvarligt störd. Detta är den verklighet som människor upplever hösten 1974. Felaktig placering av flygfält eller stora vägar kan medföra svåra miljöskador. Men att omlokalisera ett flygfält eller flytta på en väg är svårt - ibland omöjligt. Det rör sig om ekonomiskt tunga investeringar.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
Herr talman! Jag skall inte ta upp kammarens tid med någon argumentering i sakfrågan. Jag kan inskränka mig till att i stora delar ansluta mig till de synpunkter som har framförts av herr Strömberg i Botkyrka. Jag begärde ordet, herr talman, med anledning av herr Wictorssons yrkande om återremiss till utskottet. Herr Wictorsson anser att en förändring har inträffat i och med att regeringen framlagt propositionen 166 med förslag till ändringar i naturvårdslagen. Han tycks mena att situationen nu är annorlunda. Jag bestrider dock att det finns anledning att fördenskull förändra tidsbehandlingen. När det gäller det förslag som senare skall läggas på riksdagens bord — ett förslag beträffande vilket vi formellt sett inte vet om det blir antaget = framhåller herr Wictorsson att ett samrådsförfarande skall ske i sådana här ärenden.

Det måste bli fråga om politisk exegetik om man skall finna det. Att en fråga prövas enligt två olika lagar är ingenting unikt. Det sker redan i dag. Exempelvis när det gäller anläggningar inom industrin förekommer ärenden som prövas såväl enligt miljöskyddslagen som enligt lagen om kontroll av miljöfarliga produkter. I detta fall skulle det enligt herr Wictorssons modell bli en prövning av ett flygfält eller en trafikleds inverkan på naturmiljön, men man skulle inte kunna få en prövning enligt miljöskyddslagen av miljöstörningarna, nämligen bullret och föroreningarna. Jag kan alltså, herr talman, inte finna några bärande skäl för att riksdagen i dag inte skulle kunna ta ställning till denna fråga. Jag vill tillägga att regeringen vid ganska sen tidpunkt lämnar riksdagen en mängd tunga propositioner, vilket gör att såväl utskottens som riksdagens arbetssituation blir ansträngd. Jordbruksutskottet har en stor proposition — den av herr Wictorsson antydda propositionen 166 — att behandla. Ett återremissförfarande innebär att jordbruksutskottets arbetssituation förvärras och att ärendet kommer att ta även kammarens tid i anspråk ytterligare en gång. Jag finner således inga sakliga skäl för sammanbindningen mellan naturvårdslag och miljöskyddslag i det avseende som herr Wictorsson menar. Därför, herr talman, yrkar jag avslag på yrkandet om återremiss till jordbruksutskottet.

Herr talman! I och med att jag avstod från att plädera tidigare har jag förverkat min rätt och kan inte göra det nu. Men om återremissyrkandet mot förmodan skulle förkastas av kammaren och frågan alltså avgöras i dag, yrkar jag bifall till reservationen 2 av herr Takman.

Herr talman! Att så här dags få ordet, när kammaren är inställd på att det inte blir något kvällsplenum, innebär att man lätt kan bli anklagad för att dra ut på tiden, men vi har ju haft en hel rad talare före mig här i dag och fler kommer. Näringsutskottets betänkande nr 47, vilket nu är föremål för riksdagens behandling, tar ställning till motionen 1472, väckt av ledamöter från vänsterpartiet kommunisterna. Motionen är ingen nykomling. Den fråga motionen aktualiserar har ställts inför tidigare riksdagar. Frågan blir dock mer och mer aktuell för varje år som går. Första gången den var föremål för riksdagsbehandling var år 1966. Motion väcktes på nytt 1967 och återkom 1973; i år är det alltså fjärde gången. Sker inget väsentligt på detta område kommer motionen troligen att bli en s.k. perenn motion. Redan inledningsvis måste jag visa på bristen i utskottsskrivningen, där man helt glömt motionen från år 1967 och endast hänvisat till mo Nr 125 tionerna från år 1966 och 1973. Redan vid 1973 års riksdagsbehandling Onsdagen den saknades hänvisning till 1967 års motion i utskottets skrivning. Då jag — 20 november 1974 skrivit samtliga dessa motioner och även stått som första namn på dem vet jag vad jag talar om. Utskottet och dess hjälpredor har tydligen haft — Vissa frågor alldeles för bråttom. Därmed vill jag inte göra gällande att en påfallande rörande skogsindubrådska genomsyrar hela utskottsbetänkandet den här gången. Utskotts = strin skrivningen till det problem motionen aktualiserar är denna gång betydligt mer omfattande än vid tidigare års behandling. Utskottsskrivningen i år kan inte jämföras med utskottsskrivningen exempelvis 1966, då statsutskottet avvisade motionen med endast några ord. Men till denna fråga återkommer jag. Problemen som motionen tar upp grundar sig på det faktum att för endast några decennier sedan närmare hälften av landets exportvärde och valutainkomster kom från de svenska skogarna för att i dag vara nere i knappa fjärdedelen. Trots att exportvärdet av skogsindustriprodukter sedan 1950 ökat från 2,4 miljarder kronor per år till 9 miljarder kronor har dess andel av den totala exporten minskat från 42 procent till endast 22 procent. Detta förhållande är rätt anmärkningsvärt. Härtill är att märka att i takt med skogsindustrins stigande virkesbehov skogsbrukets bruttoavverkningar sedan 1950 har ökat från 40 miljoner skogskubikmeter per år till ca 75 miljoner skogskubikmeter i år. En omfattande kalhuggning har blivit följden. Och i dag diskuteras allvarligt huruvida det finns några skogar kvar i det här landet om 10-15 år — detta på grund av en skogsskövling som vi aldrig har skådat maken till tidigare och där skogsbolagens profiter har varit helt avgörande. Den procentuella andel av landets export som utgörs av skogsindustriprodukter har alltså halverats sedan år 1950. Här inställer sig frågan hur detta har kunnat ske i ett land som gärna vill räkna sig till de mest utvecklade industriländerna i världen. Varför har inte skogsindustrins produkter utvecklats i samma takt som skett inom andra industrier i vårt land, exempelvis inom verkstadsindustrin? Otvivelaktigt förhåller det sig på så sätt att den utvecklade forskning som förekommit inom verkstadsindustrin, och som gett denna industri dess starka produktutveckling under åren, inte alls har förekommit inom skogsindustrin. Även om det har förekommit forskning inom den svenska skogsindustrin har den inte varit i nivå med utvecklingens krav; den har mest gällt gradvisa förbättringar av redan existerande metoder. Det gemensamma utnyttjandet av forskningsrönen är inte på långt när utbyggt. Man slår svartsjukt vakt om de forskningsresultat som uppnåtts i de egna laboratorierna. Vissa bolag bedriver ingen forskning att tala om alls, utan de bygger hela sin tillverkning på massaproduktionen eller andra halvfabrikat. Redan år 1964 slogs det fast på s. 180 i regeringspropositionen nr 185 om lokaliseringspolitiken: ”En avgörande förutsättning för fortsatt snabb standardstegring är att 119 vårt näringsliv anpassas och utvecklas efter det moderna samhällets krav. Ny teknik, nya produktionsprocesser och nya varor kommer att skapa nya företag och marknader.” Det slogs fast år 1964, men för den svenska skogsindustrin har detta inte gällt. Nog har det forskats och utvecklats nya metoder, men då har det i stort sett gällt att få fram effektiva skogsavverkningsredskap, som på senare tid slagit ut tiotusentals skogsarbetare och lagt hela byar öde. Det var väl ändå inte detta som regeringen avsåg med sin skrivning i den nyss citerade propositionen av år 1964? Hur har utvecklingen varit i andra länder då det gäller produkter ur cellulosan? Låt oss ta några exempel. I Norge exempelvis framställs en fjärdedel av världens vanillinbehov. I Amerika framställs som biprodukter skumningsmedel, bl.a. för oljeoch cementindustrins behov. Råterpentinet exporteras från Sverige till Västtyskland per långtradare. Det kommer sedan tillbaka till Sverige föräldlat till ren målarterpentin. Talloljan går exempelvis i dubbla tankbilar varje dag från svenska cellulosafabriker till Norge. I Norge framställs färger, hartser, tvål och såpa av denna svenska tallolja, som alltså senare återkommer till Sverige och försäljs här som förädlade varor. I vårt grannland Finland ägnas den träkemiska forskningen verkligt stort intresse. Nobelpristagaren professor Arthuri Virtanen, chef och grundare av Biokemiska institutet, har slagit en hel värld med häpnad genom sina forskningsrön. Det gäller forskning för framställning av foder för nötkreatur. I en artikel i Dagens Nyheter har professor Arthuri Virtanen redogjort för att hans forskning visat att både protein och kolhydrater kan fås ur biprodukter från cellulosan. Jag citerar ur artikeln följande: ”Kon kan i en kemisk fabrik i vommen själv framställa det för människorna livsnödvändiga proteinet. Men än märkligare: 30-40 procent av kons foder kan fås från skogen.

Detta skildrades i ett TV-program från Finland för några månader sedan, återgivet i svensk TV, där man även visade de agerande ätande matvaror framställda ur vad som tidigare varit avfallsprodukter från cellulosan. Sverige ligger långt efter Finland då det gäller den forskning det här är fråga om. I Sverige utvinner cellulosaindustrin ungefär hälften av virkesmängden i form av papperscellulosa medan den andra hälften efter utvinning av tallolja, råterpentin, alkohol o. d. till 80 procent förbränns i fabrikernas ångcentraler. Och ändå påstår forskare att dessa avfallslutar innehåller utgångsämnen för olika kemiska produkter i sådan mängd, att man räknar med att kunna ge dem ett marknadsvärde motsvarande mer än dubbla — Nr 125 marknadsvärdet för den cellulosa som fortfarande är huvudprodukten Onsdagen den inom landets skogsindustri. 20 november 1974 I andra länder säger experterna om det svenska tillvägagångssättet att. LL förbränningen av avfallslutarna i cellulosafabrikerna är ungefär lika klokt — Vissa frågor som att elda med dollarsedlar. Men SCA, Mo och Domsjö och de andra — rörande skogsindustora skogsbolagen inom skogsindustrin tjänar ännu mer på att producera = strin och exportera pappersmassa. Det förhållandet att exempelvis ligninet inte utnyttjas inom den kemisk-tekniska industrin är en nationalförlust av ofantliga dimensioner. Men den grundforskning det här är fråga om har cellulosabolagen inte velat vara med och finansiera i erforderlig utsträckning. Den har nämligen inte gett de omedelbara och stora profiterna. Den forskningen kostar ju rätt stora pengar. Och alla skall veta att då det gäller profiter är skogsbolagen synnerligen bortskämda i vårt land. Det visar inte minst de senaste årens vinstredovisningar med de s.k. övervinsterna, där skogsbolagen toppar vinstligorna. Profiterna på den exporterade pappersmassan har varit så stor att den t.o.m. under tidigare år verkat hämmande på pappersframställningen inom landet. Halvfabrikatet — pappersmassan — gav de största profiterna. De härigenom intjänta förmögenheterna har i stor utsträckning exporterats till utlandet — självklart med regeringens goda minne, eftersom de annars inte hade kunnat utföras — för upprättande av fabriker där. Samtidigt lade man ner de fabriker i Ådalen där pengarna var intjänta. Man kunde i stället ha byggt pappersfabriker och satt in nya och större pappersmaskiner i Sverige och framför allt använt pengarna till forskning för att ur cellulosans avfallsprodukter få fram nya konsumtionsvaror. När vi kommunister redan år 1966 motionerade i den fråga det här gäller var vårt yrkande att riksdagen i skrivelse till regeringen skulle hemställa om en utredning om samordning och utveckling av skogsnäringens forskningsarbete. Något dylikt existerade nämligen inte då. Statsutskottet avfärdade motionen med endast några ord. Motionen borde inte föranleda någon riksdagens åtgärd, då statsutskottet vid sin prövning av yrkandet funnit sig sakna tillräckligt underlag för att tillstyrka detsamma. Man hade funnit sig sakna tillräckligt underlag! Det var allt statsutskottet hade att anföra till vår motion år 1966. Om utskottet den gången hade velat se seriöst på frågan hade flera remissinstanser stått till buds. Inga sådana hade dock getts möjligheter att yttra sig. Professor Börje Stenberg, föreståndare för Träforskningscentrums papperstekniska avdelning och för Tekniska högskolans institution för pappersteknik skulle säkerligen den gången ha gett sin syn på frågan. I tidningen SIA, Skogsindustriarbetareförbundets facktidning, påpekade han bl.a. att det saknas en integrerad branschorganisation för hela skogsindustrin, vilket finns i andra länder, och att forskningssidan saknar en gemensam organisation. Vad man kan kritisera träoch skogsforskningen för, hävdade professor Stenberg vidare, är att den mest sysslar med grad 121 visa förbättringar av redan existerande metoder. Däremot saknas det djärva exprimenterandet, som kan leda till radikalt nya idéer och produkter. Men det fanns även andra remissinstanser som utskottet kunde ha vänt sig till, t.ex. Skogsindustriarbetareförbundet, men statsutskottet ansåg att man funnit sig sakna tillräckligt underlag för att tillstyrka motionens yrkande. Motionen återkom år 1967 — det är den motion som näringsutskottet helt enkelt har glömt bort — med samma yrkande som år 1966. Nu behandlades den av jordbruksutskottet. Det som kan ske efter det att motioner är avstyrkta inträffar nu. Regeringen handlar, varför jordbruksutskottet detta år avstyrker motionen med en hänvisning till att regeringen till samma års riksdag framlagt enn proposition nr 51 ”med förslag till åtgärder i syfte att ej oväsentligt förstärka och samordna den skogliga forskningen”. Det var svar på den motion och det yrkande vi ställt året innan. Något nämnvärt händer givetvis inte — allt blir i stort sett vid det gamla, frånsett den omfattande skogsskövlingen och att tiotusentals arbetare slås ut inom skogsindustrin. År 1973 återkommer vi med ytterligare motion i samma ämne och med samma yrkande som tidigare. Nu är det näringsutskottet som är ansvarigt för motionens behandling. Utskottsskrivningen till motionen upptar nu närmare två sidor i betänkandet, och det är ett kolossalt framsteg jämfört med den första gången när vi motionerade. Då motiverades avstyrkandet med endast några ord.

”Det kan nämnas att flera av institutets projekt avser ligninet, vars utnyttjande för produktiva ändamål särskilt förespråkas av motionärerna.” Det tar sig! Detta var naturligtvis en vänlig skrivning innan utskottet föreslog att motionen skall avslås. Man kan i detta sammanhang fråga utskottet hur en avancerad grundforskning och målsättning skall kunna ge resultat med de ytterligt små medel som skogsbolagen ställer till förfogande. Efter denna summariska resumé över tidigare motioner i frågan och deras behandling av olika utskott och riksdagens majoritet, är vi så framme vid årets motion. Årets motion har tillförts ytterligare en punkt i hemställan, punkten 2, där det hemställs att riksdagen uttalar sig för skogsindustrins överförande i statens ägo, om skogsbolagen skulle ställa — Nr 125 sig ovilliga till forskning av här angivet slag. Onsdagen den Nu har ju denna ovilja från skogsbolagen varit synnerligen markant 20 november 1974 under åren som gått och är det även nu. Detta faktum har uppmärksammats av arbetarna inom skogsindustrin, av enskilda fackföreningar = Vissa frågor inom skogsindustrin och även av Pappersindustriarbetareförbundets rörande skogsindukongresser. Vi motionärer är alltså i synnerligen gott sällskap när vi i = sStrin riksdagsmotion fört fram krav från Pappersindustriarbetarförbundets medlemmar. Ett statligt övertagande av skogsbolagen har krävts i motioner till två av Svenska pappersindustriarbetareförbundets kongresser. År 1965 motionerades från avdelning 17 i Kramfors till Pappers kongress. Bakgrunden till den motionen var de upprörande förhållanden som varit rådande i många år inom svensk skogsindustri. — De höga vinsterna för bolagen, de låga lönerna för arbetarna, bortrationaliseringen av arbetskraft med en omfattande arbetslöshet som följd, nedläggningen av fabriksenheter och en omfattande export av intjänat kapital i bl.a. Ådalen till utlandet, i detta fall Canada. I motionen till Pappers kongress säger pappersarbetarna i Kramfors bl.a. följande: ”Som bekant har den privata företagsamheten inte kunnat klara folkförsörjningen i Norrland. Exporten från denna del av landet gäller fortfarande i stor utsträckning råvaror och halvfabrikat. De stora profiterna på exempelvis pappersmassa har gjort att de privata bolagen inte ägnat den träkemiska forskningen det intresse som ur samhällssynpunkt hade varit det fördelaktigaste —--". Motionärerna från avdelning 17 säger också följande till sin fackliga kongress: ”I stället för att avsätta tillräckligt kapital för en vidareutveckling av den norrländska råvaran — skogen, har dessa storbolag gjort sig skyldiga till en omfattande kapitalexport. En avancerad forskning skulle säkerligen skapa nya konsumtionsvaror ur skogen som råvara” — och därmed nya arbetstillfällen.

Frågan om en omfattande träkemisk forskning är naturligtvis inte endast ett norrländskt problem utan gäller för skogsindustrin i hela landet. I år genomförde Pappersindustriarbetareförbundet återigen en kongress. Sällan har en facklig kongress och dess förhandlingar varit så intensivt bevakade av TV, radio och tidningspress. Vad var det då som var så sensationellt och spännande för Rapport, för Aktuellt och allt vad det heter och som orsakade mängder av reportage från kongressen, även i pressen? Jo, följande hade inträffat: Pappersarbetarna i Alfredshem i 123 Ångermanland hade tillställt Pappersindustriarbetareförbundets kongress en motion med hemställan att kongressen skulle besluta uttala som sin mening att den privata skogsindustrin bör övergå i samhällets ägo. Motiveringarna var i stort sett desamma som tidigare under åren framförts av pappersoch massaarbetarna. De överensstämmer också med dem som återfinns i de kommunistiska motioner som väckts här i riksdagen. Förbundsrådet inom Pappersindustriarbetareförbundet förklarade sig ”i allt väsentligt” dela Alfredshemsmotionens uppfattningar, och förbundsrådets yrkande utmynnade i ”att kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att arbeta för att en statlig styrning av skogsindustrin kommer till stånd”. Kongressen beslöt vidare att hos regeringen ”beställa” åtgärder för att, som man uttryckte det, socialisera skogsindustrin — alltså snarare en skärpning av det ursprungliga kravet från pappersarbetarna i Alfredshem. Om vad som tilldrog sig på Pappersindustriarbetareförbundets kongress i denna fråga har utskottet naturligtvis inte ett ord att säga. Tydligen lever näringsutskottet i ett lufttomt rum. Har näringsutskottet inte märkt att pappersoch massaarbetarna vid sin kongress i somras hade en bestämd viljeyttring i denna fråga? Det var en viljeyttring som står helt i överensstämmelse med yrkandet i den kommunistiska motionen, som näringsutskottet nu yrkar avslag på. Härtill kan ytterligare läggas beslutet vid Grafiska fackförbundets kongress för en kort tid sedan, där krav restes på ett förstatligande av alla svenska pappersbruk. Det krav vi ställer i motionen är alltså mycket starkt underbyggt ute på det fackliga fältet. Men bakom de olika fackliga kongressbesluten, bakom uttalanden och motioner från fackföreningar och bakom vänsterpartiet kommunisternas motioner i riksdagen ligger ju det faktum att dessa skogsbolag bildligt talat säljer fäderneslandet bit för bit. Kvar blir endast kalhyggen och ödebygder. Det har ju sagts att storfinansen har inget fosterland — det är bara plånboken och pengarna som är avgörande. Man tänker inte på de tiotusentals människor som bor i dessa trakter och som gjorts arbetslösa. Men dessa skogsbolag kan handla så, för de nöjer sig endast med de stora och snabba profiterna. Skogsbolagen är som bekant de som gjort de största rekordvinsterna men som avsätter de minsta beloppen till forskning och utveckling för att skapa nya arbetstillfällen. Efter vad som skett och i anslutning till den situation som råder på de områden det här är fråga om avfärdar näringsutskottet vår motion med att anföra att det enligt utskottets mening inte finns någon anledning — märk väl: inte någon — anledning för riksdagen att enligt motionen uttala sig för ett förstatligande av skogsindustrin. Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservation som är fogad till utskottsbetänkandet.

Nr 125 Herr talman! Herr Lorentzon började sitt anförande med att säga att Onsdagen den han skulle vara kortfattad och koncentrerad när han kommenterade vpk 20 november 1974 motionen, men jag tror att herr Lorentzon faktiskt överskred den tid han anmält sig för. Detta är dock ingen förebråelse från min sida, ty = Vissa frågor ett viktigt ärende skall inte diskuteras under tidspress. Och detta är ett — rörande skogsinduviktigt ärende, därom råder det inga som helst tvivel. strin Bakgrunden känner vi väl, och vi tecknar den på samma sätt oberoende av om teckningen sker i en vpk-motion eller i ett betänkande från näringsutskottet. Vi är medvetna om de bekymmer som det har inneburit för skogslänen att sysselsättningen har minskat genom kraftig rationalisering både inom skogsbruket och inom skogsindustrin. De arbetsplatser som har fallit bort genom den rationaliseringen har inte kunnat kompenseras av ett utbud av nya arbetsplatser. På den punkten råder det alltså inga som helst meningsskiljaktigheter. Graden av engagemang för att råda bot på dessa bekymmer ökar naturligtvis om man dagligen upplever dem genom att själv vara invånare i dessa skogslän eller om man på annat sätt har nära anknytning till dem som på egen nacke känner bekymren.

Så långt vill jag påstå att vi alla är ense. Sedan är det kanske så att man på vissa håll är benägen att reducera de svårigheter som är förknippade med att realisera önskemålen.

Men nog tycker jag att det vore befogat att erkänna att det faktiskt föreligger en rad svårigheter som man inte utan vidare kan bortse från. Det krävs en noggrannare analys av det faktiska läget för att klarlägga vem som är skyldig till svårigheterna och hur de skall kunna avhjälpas på ett rimligt sätt. Där tycker jag att man i vpk-framställningen gör sig skyldig till en rad misstag. Man talar om den bristande expansionsviljan hos skogsindustrierna och söker bevisa att sådan föreligger genom att jämföra den produktion som skogsindustrin står för i dag med den andel i den totala produktionen som man noterade för fem eller tio år sedan eller vad man nu jämför med. Det är väl ett äventyrligt resonemang. Om avståndet ökar mellan vad som produceras i en industrigren och i andra industrigrenar, så behöver det ju inte innebära att man har miss 5 skött sig i den gren som sackat efter. Det kan i stället vara så att man 125 har skött sig mycket bra i de grenar som drar ifrån — och det har vi väl anledning att objektivt konstatera att man gjort t.ex. inom vår mycket dynamiska och mycket expansiva verkstadsindustri. Att annan industri ökar sin relativa andel innebär med nödvändighet att skogsindustrins relativa andel minskar. Man får inte heller glömma de faktiska förutsättningar som föreligger. Det är förvånande att vpk-talesmännnen glömmer bort dem när de talar om den ”rovdrift” som skogsindustrierna gjort sig skyldiga till. De menar med andra ord att för mycket har tagits ut ur de svenska skogarna. Det är mycket möjligt att så är fallet — jag tycker jag har läst mig till att det påståendet kan vara riktigt. Men då är det rätt märkligt att man samtidigt förebrår skogsindustrin att den inte expanderat kraftigare. Basen för dess expansion är ju till sist uttaget ur skogarna. Att det lokalt kan växla vet vi innerligt väl. Jag nämnde dem som i fjol talade för norra Kopparberg. De kom med sifferuppgifter på ett ganska uppseendeväckande underuttag i skogarna. Att skogsindustrin skulle ha vanskött sig kan alltså inte beläggas på det sättet. Nu siktar motionärerna speciellt till utveckling av nya produkter och säger att en sådan skulle kunna komma till stånd med hjälp av ökade forskningsinsatser. Det är så riktigt. Där har vi väl alla att förebrå oss att vi, trots medvetandet om den rationalisering som måste komma till stånd inom skogsindustrin, inte i tid vidtog tillräckliga åtgärder för att skapa nya arbetsuppgifter. Men inte heller den förebråelsen kan direkt riktas mot skogsindustrin. Det är ju faktiskt inte så att skogsindustrins produkter inte tas till nytta här i landet. Av herr Lorentzons framställning kunde man få intrycket att vi helt saknar den teknik och det intresse som för skogsindustrins produkter vidare i förädlingskedjan. Så är det faktiskt inte. Däremot är det så att i och med att sågat virke tas i anspråk för t.ex. dörrframställning och småhusproduktion, redovisas statistiskt den produktionen inte längre inom skogsindustrin utan inom byggnadsmaterialindustrin eller småhusindustrin. Är det så att det körs tankvagnar från olika skogsindustriella anläggningar ned genom landet till andra fabriker så noteras de vidareförädlade produkterna som nyttigheter som skapas inom den kemiska industrins framställningsområde. Om papperet går vidare till förpackningsindustrin redovisas det statistiskt i nya kolumner. Så bortkomna är vi faktiskt inte här i landet att vi utan vidare avhänder oss värdefulla produkter. Det är för resten förvånande att herr Lorentzon, som tillhör ett parti som i alla sammanhang brukar tala om det hårda profittänkandet i det enskilda näringslivet, menar att man inom skogsindustrin beter sig som om man eldade med dollarsedlar och att man i vattendragen släpper ut sådant som man på räntabelt sätt skulle kunna ta till vara inom landet. Det är väl så, herr Lorentzon, att man för att kunna fullgöra en dyrbar forskning måste ha tillgång till de pengar sådan kostar. Där tecknar herr Lorentzon en, jag höll på att säga grundfalsk, men låt oss använda det vackrare uttrycket en i grunden felaktig, bild av t.ex. massaindustrins villkor. Han talar om massaindustrin som om den hade varit oerhört Nr 125 profitabel åren igenom. Det riktiga förhållandet är att skogsindustrierna Onsdagen den är typiskt cykliska. De har en mycket utpräglad kurva. Vinsterna stiger — 20 november 1974 vid vissa tillfällen och sjunker vid andra tillfällen. LL Det gångna verksamhetsåret och det som vi nu är inne i — 1974/75 = Vissa frågor —- är mycket vinstgivande år för skogsindustrierna, men de år som dess — rörande skogsinduförinnan redovisats var sannerligen icke något som de som arbetade inom = strin dessa industrier kunde vara tacksamma för. Om kurserna på aktier får vara en värdemätare på detta, kan det noteras att de för sådana företag som Cellulosa eller Mo och Domsjö sjönk till ungefär en tredjedel av vad de noterades för under den föregående toppnoteringen. Nu har de stigit på nytt, för att i dag återigen noteras försiktigare, eftersom man är medveten om att de feta åren kommer att följas av magrare år. De vinster — även kallade övervinster på somliga håll — som noteras av dessa företag borde få användas i lugn och ro för företagens konsolidering, erforderlig för den tryggade sysselsättningen inom dessa företag och erforderlig för den forskningsverksamhet som bör bedrivas där. I medvetande om att skogsindustriföretagen inte alltid kan kontinuerligt finansiera den forskning och utveckling som är önskvärd har staten i rätt stor utsträckning gått in. Vi har Träforskningsinstitutet, och att nedvärdera dess insats tror jag vore orätt. Vi har också andra tillskott från det allmännas sida till den forskning som har bedömts vara riktig och erforderlig. Nu sade herr Lorentzon att som något nytt i årets motion framförs kravet på ett förstatligande av skogsindustrin. Jag tillhör en meningsriktning som anser att detta är en lösning som inte fungerar vare sig i alla fall eller i de flesta fall. Ser jag på hur staten, som redan tidigare varit ganska kraftigt engagerad både i skogsbruk och i skogsindustri, har agerat, kan jag inte finna något skäl till att tro att ett utvidgat förstatligande skulle lösa de svårigheter som jag inledningsvis menade att vi alla är medvetna om och som alla så långt det är möjligt söker bemästra. I talarstolen i det gamla riksdagshuset brukade riksdagsmannen Hagnell — välkänd näringspolitiker inom det socialdemokratiska partiet och numera landshövding i ett skogslän — påpeka hur den hårda rationaliseringen tillämpats inte minst på den statliga sidan och att den inneburit friställande av så och så många som tidigare varit anställda i den statliga verksamheten. Han brukade tillfoga att det var felaktigt att staten inte i god tid hade sörjt för nya jobb som skulle ha kunnat ge de bortrationaliserade möjligheter att i sin hemtrakt fortsätta en meningsfylld verksamhet. En annan förebråelse som herr Lorentzon riktade mot den enskilda industrin är att man för verksamhet utomlands exporterat kapital osv. - givetvis med myndigheternas goda minne, var han dock vänlig att. tillägga, så att ingen skulle tro att detta hade varit någon sorts smusslande. Ja, det har man gjort, men också ASSI har skaffat sig betydelsefulla stödjepunkter i Tyskland genom att där köpa sig in. Använder jag nu 127 uttrycket stödjepunkt, är det en erinran om att utlandsetableringar ofta är en förutsättning för att man framgångsrikt skall kunna fortsätta den tillverkning och den aktivitet som man redan har i sitt eget land och som i många fall ter sig än angelägnare, om man siktar till att utvidga aktiviteten här hemma. Herr talman! Detta var vad jag hade att säga som bakgrund till mitt yrkande om bifall till näringsutskottets hemställan på de punkter som innehålles i utskottets betänkande nr 47. Karaktären och värdet av detta utlåtande, som sattes ganska lågt av herr Lorentzon, skall jag inte kommentera ytterligare. Jag menar att situationen har redovisats och att man kanske inte har varit nödsakad att ta med i utlåtandet sådant som herr Lorentzon tog upp i sitt anförande. Han betecknade det som allmänt bekant och mycket uppmärksammat i massmedia, liggande nära i tiden osv. Det innebär väl, herr Lorentzon, att kammarens ledamöter är väl informerade om detta och genom ytterligare tryck här i riksdagen inte skulle behöva få en förnyad erinran. Jag tror att man har dessa förhållanden så klara för sig att man också utan ytterligare pekpinnar från utskottets sida kan fatta de riktiga besluten.

Herr talman! Det tal som herr Regnéll höll går bra att framföra i riksdagen, men jag tror knappast att det hade accepterats av människorna i Ådalen som på sina bara ryggar har känt piskan från skogsbolagen när de har drivits ut från fabrikerna då nedläggningarna har varit ett faktum. Låt mig anföra ett citat från Skogsindustriarbetareförbundets årsberättelse — det är fråga om de problem som vi diskuterar här: ”Värst drabbas, som så många gånger tidigare, Västernorrlands län och i synnerhet Ådalen genom SCA:s nedläggning av Kramfors Sulfitfabrik och avskedandena i Fagervik och Matfors. Därmed har SCA under den senaste åttaårsperioden lagt ned sex arbetsplatser och ställt över 900 människor utan arbete i Ådalen. SCA har därigenom helt utblottat bygden på sysselsättningstillfällen, och detta har kunnat ske utan kostnad för företaget. Tvärtom har företaget ytterligare försämrat läget för Ådalen genom att åren 1965-1967 tvinga kommun och stat att satsa ca 125 miljoner kronor som förberedelse till ett pappersbruk, som skulle uppföras i Kramfors. Utan hänsyn till dessa investeringar ändrade SCA planerna och uppförde i stället en wellpappfabrik i Järfälla.” Vilket skoj kan inte SCA:s bolagsstyrelse bedriva med en hel befolkning! Nej, herr Regnéll, ett dylikt tal skulle inte gå i Ådalen. SCA sorterar ju under en av landets större banker. Man avskedar folk i Ådalen. Det kan vara yngre människor. Man tar ingen hänsyn till om de får arbete eller ej, utan då får samhället träda in. De yrkesutbildas, Nr 125 och sedan tar SCA — eller banken som äger bolaget — på sina metallfabriker Onsdagen den söderut hand om denna arbetskraft som man tidigare har givit sparken 20 november 1974 i Ådalen. Man får den alltså gratis utbildad till sina fabriker söderut. Vad gjorde man när man hade inhöstat de stora vinsterna i Ådalen = Vissa frågor för några år sedan? Man skeppade över till Canada 65 miljoner kronor = rörande skogsindusom man sedan sade egentligen var bortkastade. Men varför, herr Regnéll, — strin kunde inte dessa pengar ha investerats i Ådalen? Det var ändå befolkningen där som genom sitt arbete hade skapat dessa värden! Nej, herr Regnéll, att försvara storfinansen i detta avseende ställer sig synnerligen svårt.